När det gäller frågan om Arbetsförmedlingens regleringsbrev för budgetåret 2014 pågår för närvarande arbetet med regleringsbrevet i Regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. De kontakter som Arbetsförmedlingen ska ha med arbetsgivare är grundläggande i Arbetsförmedlingens verksamhet. Det säger jag inte bara för att jag har jobbat på Arbetsförmedlingen och har erfarenhet av det. Vem som helst som kommer in på Arbetsförmedlingen för att se vad som är meningen med verksamheten kan förstå att avgörande för att uppnå verksamhetens syfte är att ha arbetsgivarkontakter. Särskilt i dag när 400 000 är arbetslösa, 30 000 är i fas 3, 70 000 är långtidsarbetslösa och många riskerar att hamna i den strukturella arbetslösheten är det viktigt med extra insatser. Därför behöver regeringen vara väldigt tydlig med att Arbetsförmedlingen måste satsa på sina företagskontakter. Hur ska en arbetsförmedlare annars kunna hjälpa en arbetssökande att få jobb? Är det genom att generaldirektören för Arbetsförmedlingen skriver avtal med en stor aktör på marknaden? De flesta stora företag runt om i landet blir specialister bara på sin kärnverksamhet. Sedan köper de upp resten av de tjänster och varor som de behöver. Staten köper varor och tjänster för 110 miljarder. Så gör även stora företag. Därmed behöver man ha kontakt med många företag. Det räcker inte att säga att Arbetsförmedlingen har gjort någon överenskommelse med ett stort nationellt företag som finns över hela landet. De flesta jobben kommer till i mellanstora företag som inte finns över hela landet. Det är också där flest rekryteringar misslyckas. Totalt misslyckas var femte rekrytering. Arbetsförmedlarens lokala anknytning till de företag som finns på orten är avgörande för den hjälp en arbetssökande får. Den är till och med avgörande för arbetsförmedlarens möjligheter att nyttja arbetsmarknadspolitiska program. Tyvärr är det i dag så att arbetsförmedlare ska jobba mycket med kontroll. Det har blivit en kontrollmyndighet. Mycket av arbetsförmedlarens jobb går ut på att kontrollera arbetssökande och skicka dem till jobb som de kanske inte är riktigt kvalificerade till. Man ska söka ett antal jobb i veckan och i månaden. Det förstör för Arbetsförmedlingen. Många arbetsgivare säger att de inte kan annonsera ut sina jobb. Den som söker en svarvare får svar från en massa undersköterskor, eller tvärtom. Det är det som är problemet. Man måste, herr talman, ge arbetsförmedlare möjlighet att komma ut och träffa arbetsgivare och få kontakt med det lokala näringslivet.

Herr talman! Det är ganska intressant att lyssna på Jasenko Omanovic och hans bildsättning av vilka Arbetsförmedlingen jobbar med och vilka som är kunderna. Det verkar som att han fortfarande lever kvar i tiden före 2006, då majoriteten av Arbetsförmedlingens kunder inte hörde till det vi kallar utsatta grupper. Majoriteten av de arbetslösa som var inskrivna på Arbetsförmedlingen var ganska väl rustade människor med en yrkesidentitet, till exempel undersköterskor, som Jasenko Omanovic nämnde. Men tittar vi nu på vad som har skett med de arbetssökande ser vi att det är en större andel som hör till utsatta grupper. De kanske saknar arbetslivserfarenhet och de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det är något orättvist när Jasenko Omanovic far runt med siffrorna lite slarvigt och säger att var femte rekrytering misslyckas. Det låter som att de misslyckas för att man inte hittar någon arbetssökande. Vad det handlar om är i stället att man trots tusentals sökande inte hittar någon med den kompetens man efterfrågar. Oftast är det ingenjörer, tandläkare och andra specialister som efterfrågas. Att hävda att Arbetsförmedlingen ska kunna snacka in människor genom företagskontakter ger en ganska felaktig bild. Det man däremot har märkt när det gäller de serviceyrken som öppnas och de så kallade instegsjobben, där det är lättare att komma in, är att det är väldigt viktigt för Arbetsförmedlingen att ha en bra dialog med företagen. Där är kvantitet viktigt. Där är det viktigt att man har många kontakter med många olika företag för att få den kompetens man behöver. Jasenkos bildsättning att Arbetsförmedlingen inte gör detta och att var femte rekrytering misslyckas på grund av Arbetsförmedlingens arbetssätt stämmer helt enkelt inte.
Herr talman! Jag tackar Jasenko Omanovic för interpellationen. Arbetsgivarkontakter är viktiga. Det är någonting som jag ofta talar om och lyfter fram i debatter och andra offentliga sammanhang. Som jag sade i mitt svar har vi ett grundläggande styrdokument som styr Arbetsförmedlingen. Det är inte ett regleringsbrev; där hade man särskilt fokus på nästkommande år. Det är en förordning utfärdad 2007, en instruktion för Arbetsförmedlingen där det framgår väldigt tydligt vad Arbetsförmedlingen ska göra. Arbetsförmedlingen ska effektivt sammanföra dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft. Det är punkt nr 1 i andra paragrafen. Det ligger i deras uppdrag. Ska man kunna utföra matchningsuppdraget behöver man såklart ha kontakt med både arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen hade dock förra året ungefär tre miljoner arbetsgivarkontakter, medan ungefär en halv miljon nya jobb fanns på Platsbanken. Det är en ökning och ett steg i rätt riktning, men jag menar att det kan bli bättre. Jag har varit ute och besökt arbetsförmedlingar. För en tid sedan besökte jag en arbetsförmedling där man bestämt sig för att öka antalet arbetsgivarkontakter och satt upp ett mätbart mål för ökningen. Man lyckades väl och fick också in nya jobb. Det här är grundläggande i Arbetsförmedlingens uppdrag. Det är särskilt viktigt för de personer som har svaga jobbrelaterade nätverk, som inte har de nätverk som många andra arbetssökande har. När det gäller Jasenko Omanovics fråga om regleringsbrevet för år 2014 kan jag säga att det just nu pågår ett arbete i Regeringskansliet. Innehållet i regleringsbrevet är ingenting som jag presenterar nu i november i riksdagens kammare, utan det får vi återkomma till.

Herr talman! Jag har frågat den tidigare arbetsmarknadsministern om regleringsbrevet. Då fick jag löften; det här skulle man sätta i fokus, för det behövdes. När man har 400 000 arbetslösa och 70 000 i långtidsarbetslöshet behöver Arbetsförmedlingen jobba mer med företagskontakter. Jag kan svara Hanif Bali direkt. Man behöver företagskontakter för att kunna ge stöd och hjälp till de svaga grupper som du nämnde och som inte fanns i samma utsträckning tidigare, så att de kan komma ut på arbetsmarknaden. Det är inte för att man ska ha terapisamtal på Arbetsförmedlingen, utan för att man ska kunna hjälpa dem ut till företagen och den marknad som finns med stöd av arbetsmarknadspolitiska program. Det är därför viktigt att man har ännu mer kontakter. Men det känns som att arbetsmarknadsministern är nöjd med att Arbetsförmedlingen redan har det uppdraget och tycker att det inte är någon vits att poängtera det ännu mer. Det är lite oroande. Vi har 400 000 arbetslösa. Var femte rekrytering misslyckas, inte på Arbetsförmedlingen, utan på arbetsmarknaden. Det beror inte bara på att det är tandläkare eller ingenjörer som ska rekryteras. Ibland beror det på att det inte finns svetsare eller annat yrkesfolk att anställa. Det är därför ännu viktigare att Arbetsförmedlingen får möjlighet att jobba med företagskontakter och att vi inte motarbetar Arbetsförmedlingen politiskt genom att tvinga arbetssökande att söka jobb som de inte är kvalificerade för bara för att de ska visa att de varit aktiva på arbetsmarknaden och sökt ett antal jobb. Vi behöver ompröva detta och se vilka andra möjligheter vi har att erbjuda arbetssökande hjälp. I slutändan hoppas jag att också Moderaterna, som vi socialdemokrater, vill att folk ska jobba. En del behöver stöd, har vi hört moderata riksdagsledamöter säga i debatterna. Vissa är inte direkt matchningsbara. För dem som är direkt matchningsbara finns möjligheter där Arbetsförmedlingen i princip erbjuder digitalt stöd. Då behöver man inte vara i kontakt. Man måste möjliggöra för Arbetsförmedlingen att i sina kontakter med företag hjälpa dem som inte så lätt kommer till arbetsmarknaden. Min fråga till ministern kvarstår. Är ministern beredd att i regleringsbrev ytterligare konkret betona vikten av det till Arbetsförmedlingen? Det handlar om de hinder som finns i den enorma administrativa börda Arbetsförmedlingen har och att avlasta för att underlätta för arbetsförmedlare så att de ska kunna ha mer tid och möjlighet att komma i kontakt med den lokala näringen. Därmed kan de hjälpa arbetssökande att få jobb men även komma i kontakt med den andra viktiga kundgruppen som arbetsgivare är för Arbetsförmedlingen.

Herr talman! Det här är jätteroligt. Det Jasenko Omanovic säger är: Ni har gett i uppdrag till Arbetsförmedlingen att jobba med arbetsgivarkontakter, men ni borde ge det ännu mer. Arbetsförmedlingen har redan fått i uppdrag av regeringen att jobba med arbetsgivarkontakter, att ha företagskontakter och se till att fler jobb tillgängliggörs för människor att matchas mot. Jag undrar vad Jasenko Omanovic propagerar för. Vad är det ursprungliga syftet med din interpellation? Är det att man ytterligare ska poängtera detta? Det blir en pseudodiskussion. Är det någon ny metod som du känner till och som vill dela med dig av till Arbetsförmedlingen är du välkommen att göra det. Du kan inte bara komma upp här och säga: Regeringen borde poängtera detta ytterligare. Faktum är att regeringen har varit väldigt tydlig mot Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har själv uppfattat att det är ett väldigt tydligt budskap att den ska jobba mer intensivt, oftare och mer nära de lokala företagen men också nationellt för att se till att matcha människor över hela landet. Det är ingenting som Arbetsförmedlingen råkat missa som behöver fetstilas ytterligare.
Herr talman! Låt mig poängtera att arbetsgivarkontakter är enormt viktiga. Arbetsförmedlingen har två kundgrupper. Den arbetar med arbetssökande och arbetsgivare. När jag lyssnar på socialdemokraterna här i kammaren och även i medierna blir jag ibland lite fundersam över vilket ben de vill stå på. Jag får ofta höra att regeringen styr Arbetsförmedlingen alldeles för mycket. I nästa stund byter en del socialdemokrater helt inriktning, som nu här till exempel, och menar att vi styr för lite och att fler uppdrag ska skrivas in i regleringsbrevet. Det går inte riktigt ihop. Precis som interpellanten själv sade har Jasenko Omanovic ställt liknande interpellationer vid flera tillfällen. Han vet att arbetsgivarkontakter är viktiga för regeringen. Jag tror också att han känner till Arbetsförmedlingens arbete med till exempel nationella kunder där Arbetsförmedlingen och företag träffar samarbetsavtal. Man samarbetar med Företagarna för att verka uppsökande i företag. Det nämns inte i regleringsbrevet, och ändå sker det. Varför sker det? Jo, därför att Arbetsförmedlingen ska arbeta med arbetsgivare. Det står i deras grundläggande instruktion. Det är helt enkelt en del av myndighetens grunduppdrag Med detta sagt säger jag väldigt ofta att Arbetsförmedlingen måste förbättra arbetet med sina arbetsgivarkontakter. Det säger jag direkt till förmedlingen och ofta ute i offentliga diskussioner och debatter. Den poängen är väldigt tydlig och klar.

Herr talman! Det är väldigt intressant. Det står i den grundläggande instruktionen till Arbetsförmedlingen att den ska jobba med arbetsgivarkontakter. Nu har vi massarbetslöshet i landet, och 400 000 människor står utan jobb. Vi har 30 000 som är i fas 3, som är en förvaring av människor. Vi har 70 000 som är långtidsarbetslösa. Då räcker det med att det står i den grundläggande instruktionen. Regeringen har inte någon ambition att jobba mot arbetslösheten. Regeringens ambition är lika med noll. Den tänker inte ge stöd till dessa arbetslösa genom att ge möjligheter till Arbetsförmedlingen. Därmed styr den alldeles för lite. När det däremot å andra sidan gäller att skapa ett kontrollsamhälle är regeringen på barrikaderna och står främst. I ett demokratiskt samhälle som Sverige ska vi ställa upp, hjälpa varandra och stötta människor. Där är regeringen frånvarande. Men när det är ett kontrollsamhälle är regeringen där och kontrollerar arbetslösa och tvingar dem att söka jobb som inte finns och jobb som de inte är kompetenta att söka. Därmed försvårar man för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är den myndighet som har förlorat alltmer av sin status och sitt rykte och har fått bottenbetyg. Det är självklart när man har en sådan politik som regeringen har i dag. Man skulle kunna döpa om Arbetsförmedlingen till Kontrollmyndigheten.
Herr talman! Nu blev det väldigt mycket mer intressant. Jag tror att jag och interpellanten delar uppfattningen Arbetsförmedlingen ska jobba aktivt med arbetsgivarkontakter. Hur regleringsbrevet kommer att se ut återkommer vi till. Det är ingenting jag står här och berättar om i riksdagens talarstol innan det är klart. Det här med kontroll var väldigt intressant. Socialdemokraterna och Alliansen har tillsammans kommit överens om ett nytt sanktionssystem och också att införa aktivitetsrapporter. Jag vet inte om det är vad interpellanten menar. Syftet med det är att förbättra jobbsökandet. De arbetslösa ska regelbundet meddela hur de söker jobb, vilken typ av jobb de söker och vilka intervjuer de har varit på. Syftet med det är att förstärka kvaliteten i kontakten med arbetsförmedlaren. Arbetsförmedlingen har en kontrollfunktion, och den är viktig. Den har också en väldigt viktig stödjande funktion som går hand i hand. Att kontrollera att människor söker jobb är viktigt. Det betyder inte att de ska söka fler jobb som inte är relevanta. Om man har jobbat på Arbetsförmedlingen vet man att människor ska söka de jobb som är rimliga. Det är också en grundläggande förutsättning. De ska söka de jobba som det är rimligt för en person att söka. En arbetsförmedlare ska inte uppmana en person som är rörmokare att söka jobb som kirurg. Själklart gör man inte det. Människor ska söka det som är rimligt. Med aktivitetsrapporten kan det bli så att man upptäcker om en person söker jobb som inte är rimliga. Kontrollfunktionen är någonting som är väldigt bra för kvaliteten. Det tror jag att Socialdemokraterna egentligen också tycker eftersom de har stöttat det förslaget.